Herr talman! Det är svårt att inte sätta det vi nu diskuterar - en blandning av viktiga förslag - i det perspektiv som vi alla drabbas av, ibland personligen, ibland via medierna, när det gäller den existentiella kamp för frihet som Ukrainas folk nu genomgår. Ytterst måste vi i detta läge tänka på vad vi gör för de mest utsatta - vad vi gör för Ukrainas folk, herr talman - som kämpar för våra ideal och ibland offrar allt de har för att försvara vår frihet. Det är inte debattens ämne, men jag vill nämna det igen: Sanktionerna måste skärpas. Gasen måste stoppas. Mer vapen måste skickas. Och vi måste alla i detta läge lära oss att prioritera. När det gäller den extra ändringsbudgeten är mitt parti mycket stolt över att stå bakom de föreslagna tillskotten av medel och ökade beställningsbemyndiganden för att stärka Sveriges försvar, för att stärka förmågan på Gotland, för att anställa fler och för att anskaffa mer ammunition och drivmedel. Allt detta måste öka dramatiskt nu när vi till slut, så som vi i vårt parti länge har önskat, slår in på vägen mot 2 procent av bnp till försvarsutgifter, för att möta de behov som vi har i dag. Som Thorbjörn Fälldin sa: Nu handlar det om att hålla gränsen, i detta nya säkerhetspolitiska läge. Vi börjar göra det nu, men mycket mer måste göras. Detta är den svenska statens kärna, tillsammans med välfärdens kärna - vård, omsorg och skola - och åtgärderna för att få igång motorn i svensk ekonomi igen och få tillbaka de jobb som vi har förlorat, få ned arbetslösheten och säkra svensk livsmedelsförsörjning. Detta är grunduppdrag som vi måste prioritera i detta läge. Jag fick ett brev i min brevlåda där det stod: "Du kommer att få elprisstöd på grund av vinterns höga elpriser. Du får 4 800 kronor i elprisstöd." Detta får jag och vårt hushåll. Det är inte bra. Jag tror att alla som tittar nu kan googla fram vad en riksdagsledamot tjänar, och alla vi här inne vet det också. Vi som sitter i riksdagen behöver inte 4 800 kronor i elprisstöd. Bara så att det står helt klart: Vi var helt för och stoppade inte regeringens förslag, som fick stöd i finansutskottet, om att ge ett stöd till hushåll som fått extrema elräkningar. Men vi hade verkligen önskat att man hade kunnat enas om en modell som riktar sig mot de höga skatterna på el och som var ett realistiskt förslag, inte som det som lades på bordet. Vi hade kanske också önskat att det hade riktat sig mot dem som har de minsta marginalerna och inte så som det nu blev. Man kan inte alltid få som man vill i riksdagen, och då det är bättre att det sker något alls. Men återigen: Vi måste lära oss att prioritera när vi gör detta. Vi vet att det är de hundratusentals hushållen i Sverige som är beroende av direktverkande el som får de högsta elräkningarna, och när vi nu lägger miljarder på att kompensera hade det varit fint om något också hade lagts på att erbjuda dem att byta till värmepumpar och göra energibesparingar så att de kan få ned sina räkningar långsiktigt. Detsamma gäller bränsle. Vi har nu en extrem situation, herr talman, i samband med Rysslands illegala invasion av Ukraina. Bränslepriserna rusar, och hushållen har inte haft en chans att anpassa sig, i synnerhet inte de som är beroende av bilen på landsbygden. Självfallet måste vi lösa denna situation. Vi önskar, precis som majoriteten här, att vi med kraft hade kunnat driva på för ett undantag från miniminivån i EU:s energiskattedirektiv under en tillfällig period, åtminstone fem månader, så att vi kan få ned skatten på diesel och bensin. Vi önskar att man även hade tänkt lite långsiktigare. Vi måste nu öka vårt energioberoende, och vi måste öka produktionen av inhemsk grön energi. Då hade vi önskat att vi hade kunnat få ett mer långsiktigt undantag från EU:s energiskattedirektiv för att ta bort skatten helt på inblandat biodrivmedel i olika former. Jag yrkar bifall till vår ena reservation. Vi avvisar förslaget om att halvera eller stoppa reduktionsplikten, som det kallas, alltså inblandningen av biodrivmedel. Det finns många anledningar till det. Vi vill verkligen göra allt som är både realistiskt och klokt och som går att genomföra för att minska priset vid pump, men det förslag som har legat på bordet var orealistiskt att genomföra i praktiken då bolagen redan har gjort den inblandning av biodrivmedel som är bestämd för i år. Det är också mycket tveksamt om man med prissamarbeten mellan producenterna av biodrivmedel, så som föreslås, kan få ned priset. Normalt sett, när bensinbolag och drivmedelsbolag samarbetar i Sverige, brukar de tyvärr driva upp priset. Man ser ofta hur de höjer och sänker samtidigt på ett sätt som tyvärr ibland sätter en del av konkurrensen i en lite tveksam dager. Att stärka detta samarbete är inte alls bra. Vi har alltså en situation där vi inte kan göra detta praktiskt och minska inblandningen av biodrivmedel. Dessutom är dieseln så pass dyr nu att om man ersätter inblandningen av biodrivmedel och i stället sätter till diesel där prisskillnaden är så liten blir effekten på priset inte blir särskilt stor. Framför allt sågar vi av den gren som vi sitter på. Den långsiktiga produktion av inhemskt biodrivmedel som precis håller på att växa fram och där det nu meddelas att miljardinvesteringar läggs på is hotas att stoppas av det faktum att vi vill skära ned inblandningen av biodrivmedel. Då kommer det att fortsätta som det har gjort hittills - att nästan allting importeras och att den inhemska produktion som vi på andra sätt vill stödja inte blir av. Däremot ska vi vara noggranna med reduktionsplikten på den kontrollstation som kommer att utvärdera. Vi har sagt att vi tycker att det är viktigt att pausa reduktionsplikten, herr talman, under nästa år i väntan på att vi kan gå vidare, men vi ska inte ta bort den. Slutligen måste jag tyvärr även säga något om vår reservation mot förslaget om prisreglering av drivmedel. Det är mycket märkligt att stå här i kammaren och argumentera emot ett förslag från partier som kallas borgerliga och som är för marknadsekonomi, där det så uttryckligt talas om att staten ska ta över prissättningen för drivmedel. Nu är det, som Tegnér hade sagt, både dunkelt skrivet och dunkelt sagt, och vi får olika besked från olika delar av oppositionen. Vänsterpartiet säger en sak om utredningen och Moderaterna en annan, men i botten handlar förslaget om en prisreglering för drivmedel. En sådan planekonomisk prismodell har prövats i många ekonomier och i många tider, varenda gång med ett förödande resultat, i synnerhet för de mest utsatta. Det blir i slutändan skattebetalarna som tar över och står för bensinbolagens prismarginaler. Det blir köer. I slutändan kanske det också blir ransonering. Vi har levande exempel på oljeproducenter som Venezuela som visar hur illa det slutar när man börjar utreda regleringar av prissättning på drivmedel. Jag ska summera. Det är många viktiga förslag. Låt oss göra dem här och nu för försvaret, för att hjälpa svensk landsbygd i den situation som man har just nu med drivmedel och för att hjälpa även svenska hushåll som har drabbats. Men låt oss också kunna tänka längre, vara långsiktiga, och inte låta det kortsiktiga ta över det helt centrala långsiktiga perspektivet när vi befinner oss i detta nya säkerhetspolitiska läge.

Herr talman! Krigets fasor och bilderna på vad Putins arméer har gjort mot oskyldiga fyller nyhetsflödet. Det är förfärliga bilder och berättelser som för alltid kommer att finnas på våra näthinnor. Det är brott som begås som måste sonas och som inte får glömmas. Säkerhetsläget i Europa är helt förändrat i och med Putins invasion av Ukraina, och vår del av världen kommer inte att vara densamma som innan detta hände. Därför behöver Sverige nu stärka sitt försvar snabbare än vi såg innan invasionen, och vi står från Miljöpartiets sida bakom det som nu görs. Vi ser också att stora satsningar måste göras på det civila försvaret, och vi är väldigt glada över att vi också fick regeringens och de andra partiernas gehör för att göra mer också där. Förutom att stärka oss själva måste vi stoppa Putin. Vi måste använda alla till buds stående medel med skärpta sanktioner där de spelar roll. Om inte Putin var beroende av att vi köper hans olja och gas hade han redan strypt exporten på samma sätt som han trixade med gasleveranserna för att höja elpriserna i Europa. Att Putin behöver de pengar som vi varje dag betalar för hans fossila drivmedel bevisar att det är där som det skulle göra skillnad om vi satte in sanktioner. Att då i stället fortsätta att köpa hans olja och gas och fylla hans krigskassa med mer och mer pengar och dessutom, som denna kammare nu vill, sänka priset på ryskt drivmedel i Sverige går inte ihop. Men det är det som detta förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär. Herr talman! Häromdagen fick vi en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Det är det FN-organ som är satt att sammanfatta och bedöma vetenskapen relaterad till den globala uppvärmningen. Och deras budskap är kristallklart: Läget är akut, och utsläppen fortsätter att öka. Det är ohållbart. Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Nu måste utsläppen minska drastiskt, och tiden är knapp. Vi har inte många år på oss. Just samma vecka som denna rapport släpptes, och läget ännu en gång konstaterats vara akut, står vi här med dagens förslag. Det är inte, som man kanske skulle kunna tro, förslag om drastiska åtgärder för att få ned utsläppen snabbt. Nej, i stället är det förslag, som alla riksdagspartier utom Miljöpartiet har ställt sig bakom, om att sänka priset på utsläpp av just de föroreningar som vi måste minska om vi ska klara av att stoppa denna skenande klimatkris. Hur är det möjligt? Den enda förklaring som jag kan se är att inget annat parti egentligen bryr sig om klimatfrågan - inte när det gäller. De går från att förneka klimatförändringarna till att tycka att de ska lösas av någon annan, någon annan gång och någon annanstans. Men då kommer det inte att ske. Vi måste få ned också våra egna utsläpp. Ingen annan kommer att minska dem åt oss. Sverige har också bra förutsättningar att göra det. Möjligheterna finns. Vi har mycket kust för att bygga ut havsbaserad vindkraft. Vi har möjligheter att få mer solkraft från alla Sveriges tak och biobränsle på allt från restprodukter i jord och skogsbruket till matavfall med mera. Vi behöver bara sätta igång. Tryck på startknappen för de 71 terawattimmar vindkraft som Moderaterna har stoppat runt om i Sveriges kommuner, och gör det nu så att vi kan konkurrera ut den ryska energin också i Europa! Det handlar om energisolidaritet och klimatomställning. Allt detta blir svårare och mindre konkurrenskraftigt om partierna i Sveriges riksdag i stället för att tävla om att bli kvitt Putins olja och gas tävlar om att sänka priserna på dem vid pump. Det är en kostsam politik. Att inte agera mot klimatförändringarna kommer att kosta oändligt mycket mer, både i pengar och i mänskligt lidande. Vi ser torka med förlorade skördar eller stora bränder som följd, kraftiga regn som slår ned och dödar både djur och växter samt översvämningar som sveper med sig människor, hus, vägar och förstör allt i sin väg. Vi har sett det i Afrika söder om Sahara i många år nu. Och vi ser det i Kalifornien och runt om i Europa, inte minst i Tyskland förra sommaren. Det kanske de andra partierna helst vill glömma i dag. Men detta försvinner inte för att en svensk riksdagsmajoritet sticker huvudet i sanden. Herr talman! Ska de svenska hushållen inte få hjälp att klara de skenande utgifterna för elen, de nödvändiga transporterna och maten? Jo, det tycker vi i Miljöpartiet är självklart. Därför har vi också föreslagit ett eget kraftfullt paket som stöd. Detta paket riktar sig faktiskt till de hushåll som har det allra svårast att klara de stigande priserna. Det ger också valfrihet i hur de vill använda pengarna bäst. Det är inte bara bidrag till dem som använder de mest ohållbara bränslena. I vårt förslag ligger mer pengar till dem som bor i glesbygd, både som ett engångsbidrag och som sänkt skatt. Det skulle ge upp till 4 000 kronor mer per person och år. Vi föreslår tillfälligt halverad moms på livsmedel under sex månader, eftersom priserna på mat kommer att öka mycket framöver. Halverad moms motverkar ökade utgifter som många hushåll kommer att ha. Vi vill också ha riktade stöd till kollektivtrafiken, högre elbilsbonus till dem på landsbygden men också mer till dem som har de allra minsta marginalerna - studenter och pensionärer som lever på existensminimum. Detta är ett kraftfullt paket som skulle ge mer trygghet och frihet för alla, också för ekonomin för er som är oroliga nu i dessa tider. Men detta säger alltså både regeringen och alla övriga riksdagspartier nej till. Jag hoppas verkligen att vi snart ser en annan inriktning på politiken för klimatet. Klimatförändringarna är vårt största säkerhetspolitiska hot utöver det krig som nu förs. IPCC-rapporten konstaterar att det går att hejda de skenande klimatförändringarna om vi vill, men då måste vi agera tillsammans nu. Att Sverige i stället väljer att uppmuntra utsläpp och dessutom sänker priset även på Putins olja är rent ut sagt under all kritik. Vi måste göra mer, inte mindre. Herr talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Jag håller med om det Elisabeth Svantesson har sagt, och det känns tråkigt att behöva begära replik. Jag håller med om vår gemensamma kamp för att stärka det svenska försvaret. Jag håller med om behovet av att kraftfullt sänka skatterna tillfälligt för att möta den nuvarande prischocken på bränsle. Jag håller också med om behovet av att hjälpa Sveriges bönder för att stärka svensk livsmedelsproduktion, vilket nämndes här och vilket vi jobbar med i alla sammanhang. Anledningen till att jag begärde replik är det oerhört märkliga att Moderaterna har gjort upp med Vänsterpartiet om en utredning, som nu måste genomföras, om att reglera priset på bensin och diesel eller, som det uttrycks, om att överföra ansvaret från hushåll och företag till staten. Jag tror inte att Nicolás Maduro i Venezuela bättre hade kunnat uttrycka hur man gör när man låter planekonomin och staten ta över regleringen av priser där vi inte alls vill ha reglering eller ransonering eftersom det alltid leder till dåliga utfall. Jag vill framför allt höra Moderaternas beskrivning av vad denna överföring av ansvar för priset på drivmedel från hushåll och företag till staten betyder. Det skulle vara intressant att veta vad Vänsterpartiet kommer att svara på motsvarande fråga.

Herr talman! Ibland är man tvungen att ta de här replikskiftena. Det är ju jättemärkligt. Elisabeth Svantesson pratar här om att vi kan sänka skatten igen om det blir nya kriser. Men det Moderaterna är överens med Vänsterpartiet om, som vi nu måste utreda, handlar om att överföra ansvaret för priserna på bensin och diesel från hushåll och företag till staten. Jag vill fortfarande ha en förklaring. Vad betyder det här med att överföra ansvaret till staten? Det talar ju sitt ganska tydliga språk. När det gäller reduktionsplikten undrar jag: Exakt vad har de lovat er? Har de lovat att de tillsammans ska sänka priset i år? Vi vet ju att kostnaderna för biodrivmedel och diesel är mycket likartade nu. Tar man bort biodrivmedlet förstör man framtiden för inhemsk biodrivmedelsproduktion i det här landet när Sveriges gröna näringar behöver producera eget drivmedel för Sveriges oberoende och för att inte öka beroendet av främmande makts produktion av fossila drivmedel. Sverige behöver minska det beroendet och producera mer eget. Vad är det då drivmedelsbolagen har lovat er? Kostnaderna är ju mycket likartade för biodrivmedel och diesel i dag, med de höga dieselpriserna. Ska de ha något slags samarbete? Jag förstår inte hur ni i den här diskussionen om reduktionsplikten lovar saker som ingen kan hålla och får löften som inte kan ges. Det vi vet är detta: Tar vi bort inblandningen vinner vi mycket lite på priset men förlorar oerhört mycket när det gäller möjligheten till framtida svensk grön och inhemsk produktion av drivmedel.

Herr talman! Det här är chockerande. IPCC, FN:s klimatpanel, har precis presenterat den senaste rapporten, som visar att vi nu är i ett klimatnödläge. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vädjade till oss i riksdagens kammare: No more barrels of Russian oil! Men Moderaterna väljer att in i det sista försvara det fossila bränslet i Sverige.

Herr talman! Jag förstår inte hur Moderaterna får ihop det. Samtidigt är detta i linje med Moderaternas vurm för den fossila gasen. Moderaterna och flera andra partier kämpade ju för att i EU:s taxonomi klassa även fossilgasen som hållbar. Och när vi ville fasa ut subventionerna till fossilgas i det svenska värmesystemet sa Moderaterna nej och gjorde allt för att förhindra detta. Herr talman! Jag får inte ihop det på något annat sätt än att Moderaterna är Sveriges starkaste förkämpe för den fossila energin, även Putins fossila energi.

Herr talman! Det som många inte kan se är att det går att stödja hushållen utan att subventionera Putins olja. Nej, Sverige har ännu inte infört ett stopp för import av fossil energi från Ryssland. Tack vare Hamnarbetarförbundets modiga blockad påverkas dock nu importen. Det som Moderaterna och övriga partier här i kammaren har sagt nej till är direkta stöd till hushållen: 4 000 kronor mer i månaden för dem som bor på landsbygden, halverad matmoms samt stöd till garantipensionärer och studenter, som kanske inte har råd med bil från första början. Vi i Miljöpartiet har visat att det går att förena klimatomställning med stöd till de mest utsatta. Men Moderaterna säger gång på gång nej. Det är tydligt, herr talman, att Moderaterna på ett område, nämligen energiområdet, vill gå mot planekonomi. Man förnekar att kärnkraftens ägare visste vad de gjorde när de satsade sina pengar på förnybart - vindkraft - i stället för mycket dyrare reformer i sina gamla kärnkraftverk. Vad är det då Moderaterna anstränger sig för ute i kommunerna? Jo, man har sagt nej till och tryckt på röd knapp för 71 terawattimmar vindkraft som vi i Sverige skulle kunna exportera till kontinenten till de länder i Europa som är mycket mer beroende av fossil energi. Klimatpolitiska rådet lämnade nyligen en rapport där de visade att Miljöpartiets reformer med reduktionsplikten och andra satsningar nu gör att vi sakta går i rätt riktning. Men det sätter Moderaterna stopp för.

Herr talman! I dag är vi överens om att skjuta till extrapengar till försvaret, och det är efterlängtat. Men det är olyckligt att ett krig i Europa ska behövas för att övriga partier ska vakna. Satsningen på försvaret borde ha skett långt tidigare, och kanske hade vi inte behövt snabbrusta om inte tidigare regeringar ansett att försvaret var öppet för plundring. Göran Persson, före detta socialdemokratisk statsminister, är stolt över att ha halverat vårt ursprungliga försvar. Persson angav avsaknaden av framtida hot mot Sverige som skäl för nedmonteringen. Fredrik Reinfeldt sa i rollen som statsminister i alliansregeringen så sent som 2013 att försvaret är ett särintresse och att det inte finns något hot mot Sverige. Han följde upp det och sa att alla partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna var överens. Därefter ondgjorde han sig över att Sverigedemokraterna ville öka anslaget till försvaret. Det stämmer. Sverigedemokraterna har sedan vi kom in i riksdagen 2010 upprepade gånger budgeterat mer till försvaret än vad regeringarna har. Vi har också varit tydliga med varför vi velat rusta upp Sveriges försvar. Jimmie Åkesson har i denna talarstol pekat på hotet från Ryssland som anledning till att Sverigedemokraterna hela tiden velat rusta försvaret. Men med det sagt verkar det som att samtliga partier nu är överens om att bygga upp ett starkt försvar. Det är både nödvändigt och rätt. Dagens proposition innehåller också en riktad kompensation för extremt höga elpriser under mars för hushåll i södra Sverige. Vi står bakom denna satsning men vill påminna om att tiden går fort och att vi snart har en kylig vinter igen. Allt pekar på extrema elpriser även under kommande vinter. I betänkandet finns flera utskottsinitiativ. Sverige har bland världens dyraste bensin och dieselpriser. Detta var ett faktum redan innan Ryssland drev upp priserna ännu mer. Regeringen har under åren markant ökat såväl bränsle som fordonsskatter. Därför har flera partier i finansutskottet drivit fram ett beslut om att Sverige ska ha EU:s lägsta energiskatt i fem månader. Utskottet ger också regeringen i uppdrag att med alla medel arbeta för ett undantag från EU-lagstiftningen för att helt kunna ta bort energiskatten på bränsle under tre månader. Reduktionsplikten, det vill säga kravet på drivmedelsleverantörerna att blanda in fossilfria bränslen i bensin och diesel, driver upp priserna stort. Utskottet ger därför regeringen i uppdrag att tillsammans med drivmedelsleverantörerna arbeta fram en tillfällig prislättnad. Dessa initiativ borde sammantaget leda till att priset på bensin och diesel sjunker med minst 5 kronor per liter vid pump. Regeringen pekar i propositionen på Rysslands invasion av Ukraina som orsaken till de höga elpriserna. Ryssland och Putin är skyldiga till mycket. Men orsaken till de höga elpriserna är dåligt förd politik, både här i Sverige och i många EU-länder. När det gäller gaspriser på kontinenten har Tyskland ett stort ansvar för dagens situation. I början av 2010-talet togs politiska beslut om att avveckla kärnkraften. Tyskland bestämde sig för att ersätta förlorad el från kärnkraft med vindkraft och fossil gas från Ryssland. Fler EU-länder än Tyskland har också gjort sig oerhört beroende av Putins gas. Till och med efter Rysslands annektering av Krim 2014 har dessa länder fortsatt att öka inköpen av rysk gas. Resultatet av denna strategi ser vi i dag med skenande gaspriser och ett EU som inte förmår att stoppa gasleveranserna utan att riskera en ekonomisk härdsmälta. Den ryska björnen i rummet måste ändå vara den gashandel som bland annat Tyskland, Ungern och Italien ägnat sig åt under åratal och som bidragit till att bygga upp Putins krigskassa. Genom att man fortsätter med gasköpen, trots Rysslands krig mot Ukraina, bidrar EU-länder aktivt till att finansiera och fylla på den ryska krigskassan. Den svenska anledningen till de skenande elpriserna i södra Sverige är att kärnkraftsreaktorer har stängts ned. Det är naivt att fasa ut ren kärnkraft för att i efterhand försöka ersätta bortfallet med väderberoende vindkraft och solenergi. Sverige behöver en bas bestående av kärnkraft för att stå emot skenande elpriser samt kunna tillhandahålla tillräckligt med el till bra priser. Många andra länder anser att kärnkraften är en förutsättning för att nå klimatmålen. Till och med ett oljeland som Förenade Arabemiraten arbetar för en omställning till fossilfritt. De meddelade nyligen att de startar upp ännu en enhet i sitt nya kärnkraftverk. Där ska kärnkraften stå för 25 procent av landets totala energibehov, detta i ett land som har precis hur mycket sol som helst. Och ja, de satsar stort på solenergi också. Herr talman! Som jag tidigare nämnde ser Sverigedemokraterna en stor risk för fortsatt extremt höga energipriser. Det är nu så illa att man kan tala om energifattigdom. Vi vill se en mer hållbar prissättning. Vi har lagt fram ett förslag om ett utskottsinitiativ i finansutskottet, vilket tyvärr inte fick stöd. Det innebar att man omedelbart skulle sänka punktskatten på el. Det är något som skulle bidra till lägre kostnader för både hushåll och företag. I dag beläggs varje kilowattimme med en punktskatt om 36 öre. Ovanpå detta läggs moms. Just denna punktskatt är ologisk. Regeringen vill att hela Sverige ställer om genom elektrifiering, men samtidigt driver man en energifientlig politik. Herr talman! Månaderna går fort. Jag hoppas att vi till kommande vinter ser en ny energipolitik som fokuserar på att bygga upp Sveriges energikapacitet i hela landet, så att vi slipper ha hushåll och företag som knäar under absurt höga elfakturor. El ska alla i Sverige ha råd med, utan nödlösningar som dagens riktade kompensation.

Herr talman! Efter detta anförande undrar jag om ledamoten från Sverigedemokraterna verkligen har hittat hem till rätt parti. Här talades mycket om kampen mot Putin, men det här är samma parti som i EU-parlamentet röstade emot ett stödpaket - ett nödpaket - till Ukraina veckorna före invasionen. Det är samma parti vars representant i försvarsutskottet helt nyligen delade en video där man tackar Ryssland för invasionen av Ukraina, blandat med konspirationsteorier och spridandet av den absolut mest skadliga konspirationsteorin och desinformationen från Moskva, nämligen att Ukraina har utvecklat biologiska stridsmedel tillsammans med USA. Varför den mest skadliga? Jo, därför att det är det som eventuellt kommer att användas som förevändning för att själv använda biologiska massförstörelsevapen mot Ukraina. Detta är oerhört allvarliga saker. Och det är ett parti som här utmålas som något slags förkämpe i kampen mot Putin, som gång på gång har visat otroliga problem med att hålla linjen mot Putins propaganda och påverkanssfär. Jag ska inte dra hela listan, men även ledamotens företrädare i försvarsutskottet åkte ju på en propagandaresa till Moskva och så vidare. Är det verkligen så att ledamoten från Sverigedemokraterna riktigt är i rätt parti?
Herr talman! Eftersom Martin Ådahl ställer en personlig fråga tar jag mig friheten att svara på frågan. Först och främst har Martin Ådahl möjlighet att titta på dem som företräder partiet i toppen. Jag skulle bli anmäld för integritetskränkning om jag kommenterade det som har hänt med vår ledamot som vi fick skicka ut. Jag kan också tala om för Martin Ådahl att jag om någon vet vad det innebär att ha den ryska björnen efter sig. Min familj flydde undan judehatet i Ryssland och hittade hem till Göteborg. Vi fick lämna precis allting. Jag kan därför tala om för Martin Ådahl: Nej, jag har aldrig varit prorysk och kommer inte att vara det, och jag är i helt rätt parti. Martin Ådahl kanske kan ha vänligheten att ställa en fråga som rör betänkandet.
Herr talman! Jag får be om ursäkt både till talmannen och andra ledamöter för att jag diskuterar den här frågan. Men eftersom en så stor del av anförandet handlade just om Sverigedemokraternas hållning till Ryssland var jag tvungen att kommentera det. Många av oss har på olika sätt upplevt den ryska och tidigare den sovjetiska försvarsmaktens framfart mot frihetssträvande folk i Östeuropa. Och jag har inget som helst tvivel om att det som här framfördes om detta kom från hjärtat. Därför var också bara min fråga varför inte Sverigedemokraterna, inklusive alla ledamöter där, ända fram till dessa dagar inte förmått att hålla rent mot Putinpropagandan. Det sorgliga är - eftersom det nu blev personligt - att det nationalistiska och tidvis auktoritära vurmandet tar över den kritik som man konsekvent måste kunna rikta mot den regimen under många, många år. Alla har inte haft den hållning, varken tidigare eller nu, som ledamoten har i talarstolen här gentemot regimen i Moskva.
Herr talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Martin Ådahl inte kan hålla sig till betänkandet utan står här och propagerar för saker som jag inte har tid att bemöta här. Jag håller mig till energifrågan nu. Jag undrar hur Centerpartiet, som är ett parti som ända sedan jag röstade för första gången har varit emot kärnkraften, tänker att vi ska nå fram till en fossilfri energiförsörjning utan att säga ja till kärnkraften. Jag bor i södra Sverige och kan tacka regeringen och Miljöpartiet för lukten av oljekraftverk. Det är lösningen, anser tydligen väldigt många. Men jag tycker inte det. Jag tycker att också Centerpartiet ska kunna ställa upp på att vi måste nå en fossilfri energiförsörjning. Fler och fler länder anser att det finns bra möjligheter med kärnkraftverken. Och jag skulle önska att Martin Ådahl kunde öppna sina ögon och faktiskt inse att vi behöver kärnkraften i Sverige för att nå fossilfri energiförsörjning.

Herr talman! Jag tackar Åsa Westlund för frågan och skulle önska att jag kunde svara klart och tydligt på den. Men jag sitter inte i en sådan position, som Åsa Westlund mycket väl vet, och är inte så högt upp i partiet. Jag kan bara beklaga det som skedde med den senaste ledamoten och tror att Åsa Westlund kan förstå att jag var väldigt tacksam för lösningen som var mycket snabb.

Han sa att det var en dum fråga och att man inte ska välja mellan två länder. Jag har själv aldrig fått frågan, men jag respekterar det svaret. Men jag tycker att man också kan ge Jimmie Åkesson möjligheten att säga: Nej, jag vill inte heller välja. Det är lite tråkigt att det alltid är just Sverigedemokraternas ledamöter som ska stå till svars in absurdum när andra kan komma undan. I dag tillåts inte kärnkraftsbyggen i 287 av 290 kommuner. Jag skulle vilja fråga om ledamoten anser att man ska ändra den regeln och öppna upp för fler att bygga små kärnkraftverk.

Herr talman! Tack för påminnelsen om varför vi står här. Det tycks inte vara många som kommer ihåg det. Jag arbetar i finansutskottet. Därför har jag möjligheten att svara på texter som berör finanspolitiken i Sverige. Jag har väldigt svårt att svara för alla andra texter. Det hoppas jag att ledamoten Åsa Westlund kan förstå. Det är helt enkelt inte görbart. Jag har koll på mina saker. Jag hade uppskattat frågor som hade rört betänkandet i dag. Det hade varit mer konstruktivt. När det gäller kärnkraftens varande är också jag medveten om att vi bara tillåter bygge av kärnkraftverk i 3 av Sveriges 290 kommuner. Det hade varit väldigt intressant att se om Socialdemokraterna ser en väg framåt mot ett fossilfritt samhälle i Sverige och att vi för att nå klimatmålen öppnar för och ger privata aktörer möjligheten att med en trygg förvissning om en lång framtid för kärnkraftverken finansiera byggen. Vi kommer att komma med förslag. Vi har tagit upp kärnkraftens varande. Så länge som jag har hängt med har det varit uppe på tapeten. Jag är jätteglad att ledamoten förväntar sig att vi ska komma med ett skarpt förslag. Jag ska skynda mig till näringsutskottet efter detta och hälsa från Åsa Westlund att hon förväntar sig att vi kommer att lägga fram förslag. Jag hoppas helt enkelt att Socialdemokraterna kommer att stödja oss i detta.

Herr talman! Rysslands angrepp mot och invasion av Ukraina har fört med sig några av de mest omskakande övergrepp och förbrytelser som vi har bevittnat i vår tid. Deras omfattning och brutalitet och sättet de omgärdas av systematiska lögner har redan påverkat säkerhet, ekonomi och samhällsliv över hela världen. Naturligtvis är effekterna än mer påtagliga och djupgående i närområdet där också vårt land finns. Sveriges frihet och självbestämmande vilar ytterst på en kombination av vår egen försvarsvilja och förmåga samt på en internationell ordning med respekt för folkrätten, den som Ryssland nu så flagrant bryter mot med sitt angreppskrig. I den extra ändringsbudget som behandlas i betänkandet vi debatterar i dag ges tillskott till förstärkning av Sveriges försvarsförmåga med 2 miljarder i löpande budgetmedel plus en kraftig ökning av beställningsbemyndigandet som skapar ett utrymme för tidigareläggning av anskaffning av materiel till Försvarsmakten. Detta bygger på regeringens bedömning av hur en lämplig förstärkning av den militära delen av vårt totalförsvar kan inledas redan nu under innevarande budgetår. Vänsterpartiet delar den bedömningen och stöder förslagen i propositionen. Det är också rimligt och viktigt att den svenska försvarsförmågan får en betydande förstärkning mer långsiktigt. Där har riksdagens partier samlat ställt sig bakom en sådan ambition. Det är positivt. Det innebär att vi kommer att se sådana förslag i kommande ordinarie budgetpropositioner. Det framstår också som självklart för de flesta att en sådan ambitionshöjning behöver finansieras solidariskt där de mest bemedlade - som för övrigt har haft en exceptionellt god utveckling av inkomster och förmögenheter - får vara med och bidra mer i proportion till detta. Det kommer vi säkert att få tillfälle att komma tillbaka till senare såväl i den allmänna debatten som här i riksdagen. Herr talman! Den extra ändringsbudgeten innehåller också ett antal förslag angående kompensation för höga elpriser. Det är något som regeringen tidigare pressades att ta fram förslag på. Vänsterpartiet presenterade då tillsammans med Miljöpartiet ett genomarbetat förslag som riksdagen kunde ha ställt sig bakom och direkt tagit in i utformningen av systemet. Så blev det tyvärr inte. Det är glädjande att några av elementen i det förslaget nu kommer med i regeringens extra ändringsbudget som vi behandlar i dag. Det ger en mer rättvis och träffsäker modell för kompensation. Det blir en bättre differentiering geografiskt, vilket är rimligt eftersom prisförändringarna har varit väldigt olika i de olika så kallade elprisområdena. Det blir en bättre fördelning genom att man får en sänkt gräns för den lägsta elförbrukning som kan utlösa ett stöd, och det är bra. Vi menar fortfarande att det vore lämpligt med stöd till de personer som har mycket små marginaler och därför behöver få ekonomisk hjälp genom andra system. Det handlar också om mer framåtsyftande stöd för omställning av det slag som vi lade fram i förslaget till utskottsinitiativ som jag nämnde. Men i dag ställer vi oss med detta bakom regeringens förslag till extra ändringsbudget. I betänkandet finns också ett antal förslag till tillkännagivanden angående bränslepriserna. Dessa är föranledda av ett utskottsinitiativ på förslag från Vänsterpartiet och Moderaterna. Vi har tidigare under mandatperioden, inte minst med anledning av pandemin och även efter Rysslands invasion, varit beredda att ta initiativ och vid behov göra uppgörelser i riksdagens utskott tillsammans med de flesta partier om specifika sakfrågor där det går att finna bra lösningar och minsta gemensamma nämnare. Jag är därför glad över att förslagen har funnit stöd i finansutskottet och senare i dag rimligen också blir riksdagens beslut. Det handlar om temporära sänkningar inom ramen för det som dagens EU-regelverk tillåter på bensin och dieselskatten. Det medför lägre priser för konsumenter under den perioden. Det handlar om att regeringen ska verka för likaledes temporära undantag från EU:s regelverk som skulle tillåta ytterligare minskning. Det handlar om att se över den så kallade reduktionsplikten i olika delar. Det handlar också om att hitta en mer långsiktig mekanism för hantering av plötsliga prischocker på området. Från Vänsterpartiets perspektiv är det viktigt att det offentliga kan ta ett ansvar inför problem och utmaningar som är samhälleliga. Där har enskilda hushåll och företag väldigt olika förutsättningar för att klara plötsliga och oväntade händelser som de svårligen kan påverka. Kraftiga och plötsliga prisökningar på drivmedel utgör en sådan situation. Det är något som slår väldigt olika beroende på vem som har möjlighet att snabbt ändra sitt användningsmönster. Det är väldigt olika vad det får för konsekvenser och vilka förutsättningar man har att hantera de konsekvenserna på ett rimligt sätt. Vänsterpartiet presenterade också ett förslag tidigare i år om ett geografiskt differentierat stöd riktat till bilägare i glesbygdsområdena utifrån existerande uppdelning i så kallade stödområden. Det var ett förslag som då tyvärr avvisades. Det hade behövts andra åtgärder även med detta. Men det var ett steg i rätt riktning som hade hjälpt i en tidskänslig situation. Herr talman! Jag har stor förståelse för dem som känner en oro för vilka klimateffekter en sådan prisnedsättning kan få. Jag tror att det är viktigt att understryka att det här är en uttryckligen temporär nedsättning. Men det är också viktigt att kunna ha en diskussion som tar ett bredare grepp. Prismekanismer kring olika utsläpp eller verksamheter som ger upphov till klimatskadliga utsläpp kommer också framgent att utgöra ett verktyg för att kunna nå klimatmålen. Men det kan inte, och det bör inte, vara det enda verktyget. Det kommer också alltid att vara ett verktyg som får vissa typer av konsekvenser eftersom det bygger på de ekonomiska resurser som finns på individ och hushållsnivå. För Vänsterpartiet är det väldigt klart att Sverige behöver göra betydligt mer för att klara en nödvändig klimatomställning. En sådan omställning måste beröra i princip alla sektorer av ekonomin och samhällslivet. Den måste alltså vara systematisk och kraftfull och samla brett folkligt stöd. Det kräver mycket stora investeringar, som kan ändra bland annat hur vårt transportsystem fungerar. Det här är något som handlar om grundläggande samhällsförändringar. För Vänsterpartiet är detta inte bara en viktig fråga utan själva den röda tråden i vår ekonomiska politik. Jag ska inte använda den här debatten till att lägga ut texten extensivt om detta; det kommer fler tillfällen. Men jag kan konstatera att vi bland annat har presenterat ett förslag om förändringar av det ganska märkliga och otidsenliga överskottsmålet för statens finanser, som i dag försvårar en förnuftig investeringspolitik för denna livsnödvändiga klimatomställning. Det ligger hur som helst helt i linje med en sådan långsiktig inriktning på politiken att även kunna agera flexibelt när det dyker upp tillfälliga hinder som behöver hanteras. Det är inte genom ekonomisk chockterapi som drabbar dem med minst marginaler hårdast som vi kan skapa ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för att nå klimatmålet. Herr talman! Flera av de tillkännagivanden som i betänkandet riktas mot regeringen handlar om att regeringen uppmanas att agera mer aktivt inom EU-systemet. Jag skulle säga att Sveriges förhållningssätt till EU:s regelverk och de förhandlingsprocesser som ständigt pågår i Bryssel alltför ofta har präglats av undfallenhet. I den situation som nu råder blir hänvisningarna till att enhällighet är tungrott och så vidare ett betydligt svagare argument. Vi vet, och vi ser, att det finns ett EU-övergripande intresse av att agera snabbt för att kunna hantera effekterna av Rysslands invasion. Det finns också intressen från olika håll som gör att det går att resonera och förhandla om viljan finns, och det borde den alltså göra, för att kunna uppnå pragmatiska och - notera - tillfälliga förändringar. Vill inte regeringen göra det självmant blir det nödvändigt med den typen av tillkännagivanden från riksdagen. Avslutningsvis vill jag säga någonting kort om det fjärde tillkännagivandet, som handlar om att utreda ett mer permanent system för att hantera prischocker av det slag som vi nu har bevittnat. Det vi efterlyser är alltså egentligen en mekanism, exempelvis någon form av pristak från konsumenternas perspektiv med vidhängande åtgärder, för att se till att riskerna för sådana oförutsedda händelser kan hanteras annorlunda än i dag. Det kan vara en viktig del i krisberedskapen att skapa en större trygghet runt försörjningen av viktiga resurser, i det här fallet drivmedel. Det är också något som kan stärka långsiktigheten i det omställningsarbete som både företag och hushåll behöver vara med i. Om risken är rimligare fördelad kommer fler att kunna agera mer långsiktigt. Det är en mer allmän insikt som bör kunna tas med också in i de här resonemangen. Sammantaget yrkar jag alltså bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Ali Esbati talar om den röda tråden i Vänsterpartiets klimatpolitik. Jag kan konstatera att den röda tråden i Vänsterpartiets klimatpolitik är att man klipper av den när det väl gäller. När det väl finns möjlighet att ta ställning för klimatomställning och mot ökade fossilsubventioner säger Vänsterpartiet nej. I finansutskottet presenterade Miljöpartiet ett förslag som hade en bättre fördelningsmässig profil, där vi alltså gav mer till människor som har små marginaler och mindre till rika bilägare i storstäderna. Men vi såg dessutom till att göra det på ett sätt som stöder klimatomställningen i stället för att försena den. Det förslag som Vänsterpartiet i stället ställer sig bakom ger mindre till en ensamstående mamma som inte ens har råd att ha en bil. I Miljöpartiets förslag ger vi alltså 4 000 kronor i stöd till alla på landsbygden, även till dem som är mindre bemedlade. Vi halverar momsen på livsmedel, höjer nivåerna i försörjningsstödet, riktar ett stöd till kollektivtrafiken och höjer elbilsbonusen, studiestödet och stödet till garantipensionärerna. Vänsterpartiet gör det i stället billigare att tanka Putins bensin och pausar reduktionsplikten. Sedan kallar man det för klimatpolitik. Det är motsatsen, herr talman.
Herr talman! Jag ska inledningsvis säga att jag är glad över och sympatiserar med det möjligen lite nyligen väckta intresset från Miljöpartiets sida för att lägga fram förslag med en bra fördelningsprofil. Det är glädjande, och det gör att vi säkert kan hitta fram till gemensamma lösningar på problem oftare framöver. Vi gör ju det redan, bland annat, som jag nämnde i mitt anförande, runt elpriskompensationen. Där hade vi ett gemensamt förslag som hade en bättre fördelningsprofil, som tyvärr avvisades. Men element av det kommer med i regeringens förslag i dag. Det är bra. Det är också viktigt att säga att det fungerar så med politiska förslag att all politik som man står för och alla ambitioner man har inte kan återspeglas i varje förslag varje gång. Det blir helheten som räknas. För vår del handlar det om att i det här fallet, som jag nämnde, lägga fram ett förslag som kan få effekter på kort sikt på just det som vi ville uppnå effekter kring. Det handlar alltså om bränslepriserna, som drabbar människor på ett sätt som man har väldigt olika förutsättningar att hantera. Det är en sak. När det gäller dem som inte har råd med eller av andra skäl inte har en bil kan man till exempel tänka sig att de använder kollektivtrafiken. Vi har just lagt fram ett annat förslag, som förhoppningsvis får riksdagens hela stöd, för att addera betydande medel till kollektivtrafiken. Så fungerar det om man vill föra en effektiv politik som kan få bra effekter på olika sätt och ta höjd för olika typer av problemställningar som dyker upp i människors vardag.
Herr talman! Ja, det är helheten som räknas. Vi står i ett klimatnödläge. Då kan vi inte med den ena handen driva en politik som minskar priset på utsläpp och göder Putins krigskassa och med den andra handen visa att vi ska göra annat för att klara klimatomställningen. Vi måste göra allt som står i vår makt för att undvika en klimatkatastrof. Det är precis som Ukrainas representant i IPCC sa: Det här hänger ihop. Fossila bränslen är orsaken till klimatkrisen, och det är också den centrala frågan när det kommer till Putins krig. Vi i Miljöpartiet vill inte att en enda krona ska gå till Putins krigskassa. Därför säger vi nej till att sänka priset vid pump på fossila drivmedel. I stället vill vi stödja människor - alla människor som nu drabbas av alla de prisökningar som är konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina - genom kontantstöd till människor på landsbygden, halverad moms på livsmedel och särskilda stöd till garantipensionärer och studenter. Det är grupper som faktiskt inte nås på samma sätt av de stöd som Vänsterpartiet har ställt sig bakom. Det här är rättvis klimatomställning. Det här är att svara upp mot Volodymyr Zelenskyjs vädjan till Sveriges riksdag: No more barrels of Russian oil.
Herr talman! Det är mycket som hänger ihop, men det gör kanske inte alltid allt i Annika Hirvonens inlägg. Det Zelenskyj efterlyste var nog inte precisa idéer om vilket pris som skulle råda på svensk bensin och diesel. Däremot efterlystes stopp för import av ryska fossila bränslen. Det tror jag att Annika Hirvonen vet att vi är överens om, och vi har röstat likadant när frågan har varit uppe - bara så att det är klargjort. När det gäller att man kan nå människor med olika typer av stöd är vi också överens. Så är det. Man kan hitta olika typer av tekniska lösningar som får olika effekter. Men det jag hör från Annika Hirvonen är att de helt enkelt inte tycker att det är speciellt konstigt att bränslepriserna blir extremt höga på väldigt kort tid. Där är vi inte överens. Det får dramatiska effekter för enskilda och för små företag. Då är det viktigt att det offentliga kan ingripa och ta en del av den smällen, av den risken. Det är därför vi har drivit fram de här förslagen och kommit överens med andra partier om dem. Om man vill göra något åt vårt klimatnödläge krävs en omställning av hela samhället och hela ekonomin. Och för att göra det krävs mycket mer långsiktiga förslag. Det är en omställning som kräver mycket stora investeringar. Om det ska vara möjligt behöver man ta höjd för människors vardagliga situation och få dem med sig i fråga om den nödvändiga klimatomställningen. Det är det som Vänsterpartiets politik bygger på.

Herr talman! Jag ska hörsamma er önskan om att hålla detta kort. Jag ska kort och gott ställa en fråga till Ali Esbati om förslaget att utreda att överföra ansvaret för priserna på bensin och diesel från hushåll och företag till staten. Det innehåller bland annat era förslag om pristak på bensin och diesel, som jag förstod inlägget. Ska man tolka det så?
Herr talman! Vad beslutsförslaget går ut på står i skrift i betänkandet som heter FiU47. Där kan man läsa att förslaget är att "riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör utreda hur ett system skulle kunna utformas för att överföra risken för prischocker på bränsle vid kris från hushåll och företag till staten och tillkännager detta för regeringen". Det är som jag sa möjligt att man kan laborera med tanken att vi i kristid ska ha exempelvis något slags riktpris och vidhängande åtgärder för att kunna hantera det som sker om priset rör sig runt det riktpriset. Men det kan också finnas andra modeller för att genomföra den risköverföringen. Detta är i just den här situationen ganska intressant att ta upp som något omöjligt, eftersom det som vi nu diskuterar och har diskuterat i snart två timmar är olika sätt och förslag som vi försöker komma på för att hantera ett extraordinärt krisläge. Det vi föreslår är att man ska utreda en modell som kanske kan vara på plats i förväg, om det i framtiden uppstår en liknande situation och förhoppningsvis av helt andra skäl i så fall. Men Martin Ådahl tycker plötsligt att detta är jätteproblematiskt, och han börjar diskutera Venezuela och olika planekonomiska modeller som han har föreställt sig. Jag kan bara beklaga att detta bekymrar Martin Ådahl. Men jag tror inte att det kommer att ingå i utredningsuppdraget.
Herr talman! Det är inte jag som har fantiserat om modellerna på pristak, utan det är Vänsterpartiet som har föreslagit det. Man har också presenterat uppgörelsen med Moderaterna som ett tillmötesgående av idén om pristak på bensin och diesel, som Vänsterpartiet trots allt i alla fall såvitt jag minns har presenterat. Man anser sig alltså ha vunnit genom det här. Inte sant, Ali Esbati? Det gäller alltså inte de tillfälliga skattesänkningar vid krissituationer som vi står bakom och som Elisabeth Svantesson just beskrev, utan det är något annat. Det är mer likt Vänsterpartiets förslag på pristak för bensin och diesel och reglering av priset, ett riktpris eller hur ledamoten Ali Esbati nu beskrev det här.
Herr talman! Jag hör att Martin Ådahl har många idéer om hur ett sådant system skulle kunna utformas eller inte. Jag föreslår att han hör av sig med dem, kanske som ett medskick till regeringen när regeringen har fått uppdraget. Vi kommer säkert inte att vara överens om vad som är den bästa modellen. Men ja, jag tror att det finns modeller som är bra att ha på plats i Sverige för att hantera den typen av prischocker och den risk som då uppstår. Det är rimligt att det inte slår rakt igenom på konsumentpriserna på samma sätt som det normalt gör när man har större möjligheter att förutse vad som ska ske i morgon och övermorgon och kan ta höjd för det genom alla möjliga saker, till exempel genom att spara, ha försäkringar och så vidare. Det är poängen. Vi har hållit på med det här ganska länge. Både under pandemin och nu har vi försökt göra olika typer av nödutryckningar för att hantera oväntade situationer, för att kunna värna medborgarnas inkomster ibland, säkerhet ibland och så vidare. Vi föreslår att man kan titta på en modell för att ha det här på plats inför eventuella framtida chocker; i det här fallet gäller det bränslepriserna. Vad som är en prischock och vad som är en extraordinär situation kommer förstås alltid att vara en bedömningsfråga. Kanske kommer vi att vara överens om den bedömningen då, kanske inte. Men låt oss se till att det finns ett sådant system på plats. Det tror jag vore bra för Sverige.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Det här betänkandet föranleds till stora delar av Rysslands invasion av Ukraina. Jag uppskattar mycket att flera talare har varit mycket tydliga med att det handlar om krigsförbrytelser och om våldsamma övergrepp mot mänskliga rättigheter och mot Ukrainas rätt som land att försvara sin frihet. När vi ser massakern i Butja, och när vi ser hur barn föds för tidigt och förs ned i skyddsrummen, är det ett rop till oss om att göra mer, mer än vi gör just nu. Vi behöver göra mer. Vi behöver inventera inför fler möjliga vapenleveranser. Vi behöver inventera och se vad ytterligare vi kan göra när det gäller sanktioner. Vilka fler banker ska upp på listan? Hur kan vi stoppa rysk gas och olja från att fortsätta vara en del av Putins krigskassa? Herr talman! Det här sätter också Sverige i en annan situation. Jag är glad att vi kristdemokrater har kunnat medverka till att få på plats förstärkta resurser till det svenska försvaret i det här läget. Nu kan vi öka materielanskaffningen och kan anställa fler, se till att skydda svenska förband bättre och att ha bättre och högre motståndskraft när vi ser den här typen av aggressioner i Europa. Det skakar om den europeiska säkerhetsordningen. Det skakar om oss. Vi behöver agera nu. Och det gör vi i dag i ett första steg i och med den här ändringsbudgeten. Vi ser också att det här påverkar svenska hushåll, svenska företag och svenska jordbrukare på ett mycket påtagligt sätt. Också på de områdena kan jag konstatera att oppositionen i det här betänkandet har drivit fram och fortfarande driver fram förändringar. Det var vi som redan före jul och före invasionen kunde påbörja arbetet med att driva fram ett stöd till svenska konsumenter av el när priserna sköt i höjden. Detta var föranlett av bland annat en svag energipolitik i Sverige. Vi kan konstatera att det förslag som nu har införts och som nu förlängs i och med detta betänkande verkligen inte är perfekt. Vi skulle vilja ha det på ett annat sätt, men det vore inte försvarligt att i detta läge gå in och ändra på det systemet. Men jag beklagar att det inte når fram till alla hushåll, att det inte når företag och att det inte når organisationer och andra som också brottas med höga elräkningar och som har gjort det under denna vinter. Vi måste få en annan politik, så att vi undviker detta under kommande år, herr talman. Vi ser också en situation där drivmedelspriserna har stigit. De steg före invasionen, och de har stigit ytterligare och dramatiskt efter den. I ett sådant läge måste politiken agera. Det gör vi nu i finansutskottet, tillsammans och brett mellan partierna. Det handlar om att sänka priset på drivmedel genom att sänka skatter, genom att se över reduktionsplikt, genom att göra det som går att göra på kort sikt för att se till att åkare inte lägger ned sin verksamhet, att lantbrukare orkar och vill fortsätta, att svenska hushåll klarar sig och att svenska undersköterskor, svenska metallarbetare och vilka det nu kan vara ska fortsätta att kunna ta bilen till jobbet. Det handlar om att hålla igång Sverige i det mycket utsatta läge som vi befinner oss i. Vi bedömer att dessa åtgärder är nödvändiga, men vi gör gärna mer för att tillfälligt klara att möta denna mycket kraftiga prischock, som jag inte tror att någon hade kunnat se framför sig på det här sättet. Därför är jag glad, herr talman, för att vi nu agerar och för att vi nu försöker göra det som är möjligt. Vi driver också på regeringen när det gäller att agera inom EU-systemet för att se till att vi kan rädda svenska jobb och se till att svenska hushåll klarar sig på ett rimligt sätt genom denna kris. Jag tänker särskilt på dem som är beroende av bilen och som inte har möjlighet att transportera sig på andra sätt. Herr talman! Vi kommer att få tillfälle att återkomma till dessa frågor flera gånger; det är jag helt övertygad om. Men för tids vinnande stannar jag här.

Herr talman! Den 24 februari 2022 är en dag som åtminstone jag, och säkert flera här inne, aldrig kommer att glömma. Det var dagen när Vladimir Putin startade sitt fasansfulla krig i Ukraina, där ondskan visade sitt ansikte. Vi som tror på kärlek, solidaritet, fred och demokrati ställdes inför att välja vilken sida vi skulle ställa oss på. Vi valde då att ställa oss på Ukrainas sida. Ukrainas sak är Sveriges sak, och det är vår uppgift att se till att göra allt vi kan för att få fred och för att mota Vladimir Putin och Ryssland. Herr talman! Detta ställer också nya frågor till Sverige. Vi kommer att behöva en mycket kraftig upprustning av det svenska försvaret. Det handlar om att nå Natos krav om 2 procent så snart som det bara är möjligt. Från Liberalernas sida har vi sagt att det bör kunna uppnås 2024. Låt mig vara väldigt tydlig: Det är Sverige självt som väljer sin säkerhetspolitiska väg framåt. Det är inte destabiliserande att i detta läge vara tydlig med att vi bör tillhöra den europeiska gemenskapen i Natosamarbetet. Där bör Sverige ingå fullt ut. Herr talman! Putins invasion innebär också att vi nu ser dramatiska höjningar av bränslepriserna. Människor ser brutala priser när de ska tanka sin bil. Det är klart att vi i denna församling behöver göra allt vi kan för att se till att vardagen går ihop för de människor som ska ta sig till jobbet och till fotbollsträningen och som försöker få sitt vardagliga liv att fungera samtidigt som det är krig i Europa. Därför är jag väldigt glad över att en majoritet i riksdagens finansutskott, där Liberalerna ingår, nu driver regeringen framför sig för att se till att priset vid pump ska bli väsentligt mycket lägre än vad det är i dag. Herr talman! Långt före Rysslands invasion av Ukraina präglades Sverige av väldigt höga elpriser. Det räcker att öppna en tidning i södra Sverige, där jag bor, för att se det. De senaste åren har debatten förts, och hushållen har en känsla av att elpriserna och energipolitiken är helt knäppa. Den känslan är utbredd. Bara det att vi har elprisområden där priset för en villaägare i Lund är hundratals procent högre än priset för en villaägare i Luleå - villorna är lika stora - visar att detta inte är någon marknad. Det är en statlig politik som fatalt har misslyckats. Nedläggningen av kärnkraften är ett av de största misstagen i svensk energipolitik i modern tid, och nu ser vi konsekvensen av detta. Regeringens stöd, det så kallade elbidraget, är otillräckligt. Vi hade från Liberalernas sida velat se en annan lösning. Vi kommer aktivt och långsiktigt att verka för att elskatten ska sänkas. Det är den enda rimliga vägen framåt i detta läge.